Herr talman! Den socialdemokratiska gruppen i kulturutskottet fick en fråga om vad vi menar med att reservera oss på den här punkten. Ifrån socialdemokraternas sida har vi skrivit att utskottet inte anser att det är påkallat med något riksdagsinitiativ i frågan för närvarande. Skälet är mycket enkelt, nämligen att vi vet att det pågår långtgående diskussioner och att regeringen är i full gång med arbetet. Vi har också förtroende för regeringen, att regeringen kan fullfölja det här arbetet utan att riksdagen tar något initiativ i frågan. Det är svaret på den raka fråga som Ingela Mårtensson ställde till mig. Jag vill även påpeka att jag tidigare inte yrkade bifall till hemställan i betänkande nr 18, men väl till nr 17. Nu gör jag det också.
Herr talman! Jag tycker inte att det som Åke Gustavsson säger ger så mycket svar på frågan om var man egentligen står. Man säger att man har förtroende för regeringen, men man tar inte ställning i frågan som gäller hu ruvida man tycker att det är angeläget att det verkligen händer något på det här området eller inte. I betänkandet talas det bara om svårigheterna. Den socialdemokratiska gruppen avslutar med att säga att den inte tycker att man behöver göra något, att riksdagen inte behöver ta några initiativ. Det finns ingen riktning i uttalandet. Vi vill gärna veta om den socialdemokratiska riksdagsgruppen tycker att det är positivt att staten bidrar till att det kommer till stånd en musikteater i Göteborg eller inte.
Herr talman! Socialdemokraterna i kulturutskottet anser att det är angeläget att det kommer till stånd en sådan teater. Vi har fullt förtroende för det sätt som regeringen handlägger denna fråga på. Så skall man tolka innebörden i den skrivning som vi har gjort i detta avseende. Det tycker jag faktiskt är ett svar på frågan. Om Ingela Mårtensson uppfattar detta som att det inte är något svar, lär jag inte kunna göra mycket åt det.

Herr talman! Jag är glad över att Ingela Mårtensson har gjort mig uppmärksammad på en miss, och jag skall reparera den nu. Jag yrkar således bifall till motion Kr348 beträffande folkmusik och folkdans.

Herr talman! Jag skall börja med att göra några kommentarer till det resonemang som Bengt Göransson förde i det förra ärendet, där han beskrev svensk kulturpolitik som i allo framgångsrik och lyckad med en oerhörd bredd och nästan total omfattning. Jag skall nyansera den bilden litet och koppla till ett annat resonemang från den förra debatten. Det handlar om folkrörelserna. För egen del har jag nära anknytning till två av dem, nämligen svenska kyrkan och ett av studieförbunden. Där finns en bredd, en kvalitet och ett medborgerligt engagemang som är en av förutsättningarna för sådana ting som vi nu skall diskutera. Samtidigt måste vi ha alldeles klart för oss dels att mycket av verksamheten bedrivs helt utanför de anslagsramar som vi anger i kulturutskottets betänkande, dels att det här finns en gråzon — för att använda ett inneuttryck — där oerhört många människor i vårt land inte nås av kultur, inte engageras av kultur och kulturyttringar, inte läser böcker och inte går på teater. Allt detta måste finnas med i bilden när vi diskuterar de åtgärder som skall vidtas. Jag ville börja med detta, herr talman, därför att det finns en risk att en 5 riksdagsdebatt om kulturbidrag blir teknisk och administrativ, att den handlar om pengaflöde, pengastruktur och bidragskonstruktion. Jag kommer själv i slutet av mitt anförande att hemfalla åt detta. Låt mig dock inledningsvis tala litet om bakgrunden och plattformen för debatten. Konstnären, skådespelaren, dansaren, folkbildaren och alla de andra som är verksamma i den oerhört viktiga konstnärliga och estetiska sfär som vi nu rör oss kring i denna debatt bör ges arbetsförutsättningar och stimulans. Det förutsätter dock inte bara generösa bidrag utan också ett positivt kulturklimat, en positiv samhällsattityd till konst och kultur, till litteratur och drama, till musik och dans. Det förutsätter, herr talman, att samhället stimulerar till och uppmuntrar konstnärlig och estetisk verksamhet, att familj och skola uppmärksammar konstnärlig, intellektuell och andlig verksamhet. Här är vi, herr talman, med förlov inte så bra i Sverige. Främst som en produkt av 50 år av socialdemokratisk politik är vi starkt inriktade på materiella ting, på pengar och teknik, på lön och ekonomisk välfärd. Det är hårda prioriteringar som alldeles uppenbart har varit viktigare än mjuka prioriteringar kring frågor som kultur och andlighet. Ett bra kulturklimat, herr talman, ger bredd och kvalitet, mängder av aktiviteter och kultur som omfattas av och engagerar medborgarna. Som alla här i riksdagen vet är det inte så: stora medborgargrupper har inga kunskaper om och inget intresse för kultur, teater och konst. De läser inte böcker, de går inte på teatern, de besöker inte kulturprogram. Nu kommer jag, herr talman, till ett väsentligt inslag i mitt anförande. Bristen på bredd i kulturintresset gör det nödvändigt och önskvärt att med samhällsstöd och skattepengar stödja sådana verksamheter som, om intresset vore stort, engagemanget brett och deltagandet livligt, skulle bära sig av egen kraft. Här skiljer sig Sverige på ett icke smickrande sätt från andra kulturländer i Europa. Viktigare än att diskutera hur ett önskvärt samhällsstöd kan distribueras till mottagare vore därför att lyfta fram kulturen och kulturupplevelsen i samhällsarbetet, dvs. att omprioritera. Viktigare vore att lyfta fram kunskaper i skolarbetet och kvalitet i kulturarbetet. Ty det är ju något fascinerande underbart som kulturen i sina olika former har att erbjuda, eller som Cicero formulerade sig: Kunskapens rot är bitter, men dess frukter är söta. Herr talman! Sedan skall jag göra några kommentarer direkt knutna till de administrativa synpunkter som återfinns i själva betänkandet. Vi stöder och underlättar teater, dans och musik, och det finns, vilket inledningsvis skall framhållas, en betydande värdegemenskap. Jag vill i det sammanhanget särskilt notera att vi har kunnat ena oss om att utöver den nivå som regeringen har föreslagit stödja Norrlandsoperan och Göteborgssymfonikerna. Moderata samlingspartiet har i sina reservationer i betydande utsträckning anknutit till frågan om mellanhänder för distributionen av bidrag till institutioner. Som vi moderater ser det är dessa mellanhänder onödiga. De medför tidsförskjutningar och öder en del av medlen i administration. Så förhåller det sig beträffande fonogramproduktionen, där vi vill minska bidraget till Svenska rikskonserter och föra motsvarande belopp till den öppna marknaden. Så är det med medlen till regionala skådebanor, där vi vill ge bidrag direkt till teater-, dansoch musikinstitutioner utan att använda regionala skådebanor som mellanhänder. Vi hade i detta sammanhang hoppats få ett allmänt stöd av utskottet för vår uppfattning att de medel som frigörs när Skådebanan i Stockholm upphör kan användas direkt till ytterligare grundbelopp till teater-, musikoch dansinstitutioner. Slutligen, herr talman: Musikaliska akademien har en central och oerhört viktig roll i svenskt musikliv. Vi moderater vill tillföra ytterligare en halv miljon kronor till Musikaliska akademien för publikationsoch kontaktverksamhet. Med detta yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 4, 5, 6 och 13 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hoppas kammaren håller mig räkning för att jag nu inte håller något anförande om folkrörelserna utan ägnar mig åt betänkandet. Utskottet har gjort två rejäla räddningsaktioner, den ena till förmån för Norrlandsoperan och den andra till förmån för Göteborgssymfonikerna. Båda var utomordentligt angelägna, och jag är glad att utskottet i enighet har kunnat tillföra dem sammanlagt närmare 6 milj.kr. Jag yrkar bifall till de reservationer som bär folkpartiets signum. Det gäller Operan, de resurser som har avdelats för Skådebanan i Stockholm och som bättre kan användas till nya grundbidrag för länsteatrarna, ökat stöd till de fria grupperna och Musikaliska akademien samt ett statligt stöd till den samiska teatergruppen Dalvadis.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas tre vpkmotioner. Två av dessa motioner har tillstyrkts, vilket inte händer så ofta. Det gäller dels motionen om ökat stöd till Göteborgssymfonikerna, dels ökat stöd till Norrlandsoperan. Tillstyrkandet gläder oss speciellt, men ännu mera gläder det oss naturligtvis att grupperna får de välbehövliga medlen för att kunna fortsätta sin verksamhet. Dessutom har vi en motion som gäller ökning av stödet till fria teateroch dansgrupper. Enligt vår åsikt behövs verkligen de resurser som vi kräver i vår motion för den aktivitet som grupperna bedriver och som statens kulturråd rekommenderar. Det handlar alltså om 14 milj.kr., som skall användas för att dels förstärka nuvarande bidragskategorier, verksamhetsbidrag och projektbidrag, dels prioritera turnérande barnoch ungdomsteatrar med särskilt turnéstöd samt erbjuda dessa grupper särskilda bidragsmedel för att göra det möjligt för dem att beställa nyskrivna svenska barnoch ungdomspjäser. Jag yrkar bifall till två reservationer, dels vpk-reservationen om ökat stöd till de fria teatergrupperna, dels reservation 10 om teatergruppen Dalvadis.

Herr talman! I detta betänkande ställs stora krav på att Svenska riksteatern skall förverkliga olika projekt. Vi har nyss hört talas om ett av dem, och det gäller att öka verksamheten på s.k. småplatser. Där finns det en centerreservation, som vi i miljöpartiet vill instämma i. Det kan också gälla en planerad musikteaterproduktion inom Riksteatern i samarbete med t.ex. Folkoperan, som folkpartiet föreslår i en motion. Dock anvisas inte särskilda medel för dessa projekt, utan i betänkandet hänvisas Riksteatern till att lösa problemen genom omprioriteringar inom tilldelad ram. Mot bakgrund av dessa ambitioner och Riksteaterns stora betydelse för spridningen av kultur och teaterföreställningar i hela landet har vi i miljöpartiet de gröna anvisat 12 milj.kr. mer än regeringen anvisar för dessa ändamål men också för att i huvudsak möjliggöra nya teaterproduktioner inom Riksteatern. Jag får därför yrka bifall till miljöpartiets reservation 1 och till centerreservationen 2. Förra året kunde miljöpartiet de gröna medverka till att Operan i ett akut negativt finansiellt läge tillfördes 11 milj.kr. mer än regeringen föreslog, och därmed förhindrades uppsägningar av bl.a. den konstnärliga personalen. Trots detta tycks varken statliga bidrag, ökade biljettintäkter eller tärande på eget kapital räcka till för att helt göra teatern ekonomiskt sund. Vi avvaktar emellertid denna gång vilka resultat den sittande enmansutredningen, teaterkostnadsutredningen, snart kommer fram till för att vi mera realistiskt skall kunna bedöma vilka insatser som kan behövas. Hela den nuvarande verksamhetsformen tycks stå i stöpsleven. Jag finner med glädje att våra motionskrav om bättre stöd till regional och lokal teater, dans och musik i form av ett utökat antal grundbelopp blivit accepterade i betydande utsträckning. Det gäller bl.a. Norrlandsoperan, som dessutom får ett extra turnéstöd omvandlat till ytterligare tio grundbelopp. Lika bra har det tyvärr inte gått med ett annat, likvärdigt projekt. Det gäller Ystadsoperan, som är i behov av ett turnéstöd om 300 000 kr. för att kunna glädja publiken på Det Kongelige i Köpenhamn med framförande av den bejublade operan Echnaton med Philip Glass musik. Jag yrkar därför bifall till vår reservation 7. Miljöpartiet de gröna finner också den samiska teatergruppen Dalvadis verksamhet och utbyggnad så angelägna att vi har beslutat stödja reservation 10. Herr talman! De fria teater-, dansoch musikgrupperna kan inte få tillräckligt mycket stöd för sin slitsamma och uppoffrande verksamhet, speciellt för barn och ungdom. Det verkar som om kulturministern vill låta denna kalk gå ifrån sig. Deras grundfinansiering bör på sikt föras över till kommuner och landsting, menar han. Statens insatser skall styras till områden där de enligt kulturministern gör bäst nytta, t.ex. för gruppernas konstnärliga utveckling och för tillgången på teater, dans och musik för barn och ungdom samt inom regioner där utbudet av dessa konstarter är litet. Vii miljöpartiet kan instämma i detta men anser att det ändå behövs större statliga stödbelopp, särskilt därför att de fria grupperna har en omfattande turnéverksamhet, vilket medför både stora kostnader och vissa svårigheter att få en kommunal eller en regional huvudman att ställa upp för verksamheten. Jag yrkar därför bifall till reservation 11.

Herr talman! När vi hade motsvarande debatt förra året konstaterade jag för utskottsmajoritetens sida ungefär detta: Om vi följer utskottets förslag betyder det en uppräkning av de flesta anslagen. Operan och Dramaten får stora höjningar. För Riksteaterns del betyder förslaget en beställning till nästa års budget. Rikskonserter får en uppräkning, och vi ger ett löfte om satsningar på de regionala och lokala institutionerna. Detta blev riksdagens beslut, och vi kan nu konstatera att det har följts till punkt och pricka. Operan, Dramaten och Rikskonserter fick en nivåhöjning och har i år fått en uppräkning från denna. Riksteatern får den utlovade höjningen och dessutom ett engångsbelopp för innevarande år om riksdagen följer förslaget i tilläggsbudgeten, som kommer upp till avgörande vid ett senare tillfälle. De regionala institutionerna tillförs betydande belopp, och i budgetpropositionen utlovas en fortsättning på den satsningen nästa år. Dessutom höjs anslaget till de fria grupperna. Det här vill jag, herr talman, beteckna som en konsekvent och bra kulturpolitik. Utgångspunkterna för politiken inom det område som vi nu diskuterar är flera. Bland målen för de 300 miljoner till nya kultursatsningar som socialdemokraterna utlovade under valperioden fanns följande: satsning på barn och ungdom, regionala insatser och förbättrade villkor för utövande konstnärer. Dessa mål uppfylls inte med detta budgetförslag, men de får onekligen en ordentlig skjuts på vägen. Genomgående i budgetpropositionen är skrivningar om prioriteringar till förmån för barnoch ungdomsgrupperna. Den regionala satsningen är betydande. Tack vare de ökade insatserna på olika sätt ökar arbetsmöjligheterna för konstnärerna inom området. Detta förstärks genom utskottets skrivning. En annan utgångspunkt har varit den utredning, Kultur i hela landet, som gjordes förra året. De riktlinjer som drogs upp där har till väsentliga delar följts i budgetpropositionen. I ett avseende har utskottet gjort en förändring i förhållande till budgetpropositionen, och det gäller, som flera har nämnt, antalet grundbelopp till de regionala och lokala kulturinstitutionerna, speciellt med hänsyn till situationen för Göteborgs symfoniker och Norrlandsoperan. Bl.a. föreslår vi en förstärkning till Norrlandsoperan med tanke på de höga turnékostnaderna. Anspråken på bidrag från teatrar, musikoch dansgrupper överstiger vida de resurser som står till buds. Det är ett förhållande som naturligtvis kan ge upphov till blandade och stundom motstridiga reaktioner. Visst vore det angenämt att kunna fördela mera pengar — tvånget att göra prioriteringar kan naturligtvis vara svårt att hantera ibland. Å andra sidan är det naturligtvis synnerligen glädjande att kulturlivet är så vitalt, att nya idéer, planer och projekt föds och realiseras. För framtiden är det givetvis denna senare reaktion som måste vara den dominerande. De satsningar som vi gör på förstärkningar i anslagsgivningen föder också nya förväntningar och ger näring åt fler människors önskan att förverkliga sina drömmar. Vi har från utskottsmajoritetens sida uppfattat situationen så att det råder en god samstämmighet om huvudlinjerna för statens anslag till området teater, dans och musik. Jag vill beteckna de 13 reservationerna mera som randanmärkningar och detaljer än som uttryck för en i grunden annorlunda syn på politiken. Det är ett mycket bra betyg åt regeringens politik på teater-, musikoch dansområdet! Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag kan börja med att instämma i vad Anders Nilsson här redovisade. På några av punkterna finns en betydande värdegemenskap. Jag nämnde några och Anders några av dessa objekt. Jag är dock mycket förvånad över att Anders Nilsson inte med ett enda ord berörde den stora och viktiga principiella fråga som dels fanns med som ett inslag i den förra debatten, dels är det viktigaste i våra reservationer, nämligen det faktum att vi öder en del av våra medel på mellanhänder i stället för att direkt stimulera institutioner och dem som verkar på dem med bidrag. Jag skulle vilja att Anders Nilsson innan den här debatten är slut kommenterade varför han avvisar de förslag vi har lagt fram om att undvika mellanhänder och ge bidrag mer direkt till dem som berörs.
Herr talman! Jag skall gärna göra en kommentar till det. Jag har erfarit att det av Europarådsrapporten — som jag inte själv har hunnit ta del av så noga — framgår att vi i förhållande till andra länder inte har någon särskilt omfattande kulturadministration. Det är då inte säkert att det är det området vi skall ge oss på, även om det naturligtvis finns anledning att se över vad olika former av administration uträttar och var det går att spara pengar. Men jag har uppfattat det så att moderaternas kritik i mycket är inriktad på de områden som de, med rätt eller orätt, anser ha någon form av anknytning till fackliga organisationer, till arbetarrörelsen eller andra folkrörelser — Skådebanan är ett exempel på detta; det kanske finns fler. Dessa institutioner har inte enbart funktionen att förmedla och sälja biljetter utan också funktionen att stimulera teaterintresset, dansintresset, musikintresset och att på olika sätt arbeta med publikfrämjande åtgärder. Det är ju någonting som Göran Åstrand efterlyste i sitt första inlägg. Han menade i sin lilla eländesbeskrivning att det är alldeles för få människor som efterfrågar kulturaktiviteterna. Det är för att bredda kulturintresset som vi ger pengar till den här typen av organisationer. Det är naturligtvis möjligt att det vid en närmare granskning visar sig att det finns anledning att ifrågasätta hur en och annan krona används, och det skall naturligtvis granskas och kontrolleras, men vi är inte beredda att stryka anslaget — vi anser att ändamålet är bra.
Herr talman! Jag känner mig inte övertygad av Anders Nilssons argumentering här, men jag får acceptera att han bedömer att vi även fortsättningsvis skall låta medel av en relativt begränsad bidragssumma gå via mellanhänder. Problemet är inte hur mellanhänderna är strukturerade, Anders Nilsson. Problemet är att vi inte använder pengarna till det de ursprungligen var avsedda för.
Herr talman! Den del av anslaget på det här området som går till Skådebanorna — det är ju det som det nu faktiskt gäller — är mycket liten i förhållande till det totala anslaget inom teater-, musikoch dansområdet. Jag vill notera att moderata samlingspartiet i något annat sammanhang har föreslagit att särskilda pengar skall utgå till teatrarna för publikåtgärder av olika slag. Det är naturligtvis en smaksak vilken väg man vill gå, och vi kan ha olika utgångspunkter för vår bedömning av det, men detta är pengar som används till ungefär samma typ av åtgärder.

Herr talman! Kulturutskottet har välvilligt påpekat att det genom de tillkommande grundbidragen ges möjlighet att ta hänsyn till de önskemål som finns ute i regionerna när det gäller bidrag till regionteatrarna. Eftersom vi har kulturministern här vill jag passa på att i korthet nämna vad motion 232 handlar om. Jag kommer från Östergötland. Vid Östgötateatern har vi en unik balettensemble. Den sågs i 1975 års utredning som ett mönster för en metod att stegvis bygga ut en dansteater. Man tyckte att Östgötateatern kunde bilda mönster för hur regionteatrar kunde bygga upp sina dansensembler. Ensemblen är av hög klass. Den dansar för såväl barn och ungdomar som vuxna och har en mycket varierande repertoar. Den består av tio dansare, en koreograf och två tekniker. Men som alla teatrar har Östgötateatern problem med finansieringen och har börjat titta litet närmare på vad som bär sig och vad som inte bär sig. Det har då visat sig att baletten har de största svårigheterna. Vi i Östergötland vill gärna ha vår balett kvar och även se till att den sprids till andra län. Vår teaterchef har kommit på en modell för detta. Jag vädjar därför till kulturministern och till kulturrådet att beakta önskemålen från Östergötland när alla de extra grundbidragen skall fördelas. I vår motion inryms grundbidragen i de extra som vi har föreslagit.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 20 behandlar bibliotek, bildkonst, m.m. På biblioteksområdet är det främst frågan om antalet depåbibliotek och vad de skall få kosta som varit kontroversiell. Regeringen hemställer i budgetpropositionen under anslaget Bidrag till regional biblioteksverksamhet dels i punkt 18 att riksdagen tar ställning i organisationsfrågan och reducerar antalet depåbibliotek från tre till ett, dels i punkt 19 att riksdagen beslutar om i stort sett oförändrade medel. Utskottet har valt att väva samman dessa frågor i en text som främst tar fasta på medelsbehovet. Det framgår att utskottet vill ha kvar tre depåbibliotek och anser att detta fordrar en resursförstärkning på en miljon kronor. Från moderat sida önskar vi i organisationsfrågan ett klart och entydigt riksdagsbeslut om tre depåbibliotek. Det antalet behövs om de skall kunna ge en fullgod service. Skulle regeringen anse att detta kräver ökade resurser — det är ju inte säkert att en bättre organisation kostar mer än en sämre — ja, då är regeringen välkommen tillbaka med ett preciserat önskemål i tilläggsbudget. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5. Vi moderater anser att dessa avnämare av konst, i likhet med exempelvis studieförbund och rader av andra ideella organisationer, själva skall finansiera sina konstinköp. Den totala anslagsramen på 27 milj.kr. vill vi inte begränsa, men hela summan skall avse konst för statens behov. Jag yrkar bifall till reservation 7. Slutligen föreslår vi att nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet skall få en förstärkning med 500 000 kr. Skall svensk konst kunna hävda sig i framtiden, är det nödvändigt att vi utvecklar våra internationella kontakter. Vårt förslag på denna punkt är en del i ett mönster som går igen i de moderata partioch kommittémotionerna på kulturområdet. Jag yrkar bifall till reservation 8.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

Som vi hört här tidigare, berör en stor del av betänkandet biblioteksverksamheten. Som Stina Gustavsson påpekade, vill utskottet framhålla länsbibliotekens betydelsefulla roll i den regionala kulturverksamheten. De tankar som finns om årliga verksamhetsplaner bör ses som en möjlighet till stimulerande diskussioner, där bl.a. kommunerna i länen kan engageras i den regionala verksamheten. Herr talman! Utskottet är alltså enigt i åsikterna beträffande länsbibliotekens roll, men som vi förstått finns det skiftande synpunkter i fråga om depåbiblioteksfunktionen. I rapporten ”Lånecentraler och depåbibliotek” föreslår kulturrådet att nuvarande depåfunktioner skall koncentreras till en ort. Detta förslag tycker jag är ett bra förslag. Jag finner också att de flesta remissinstanser delar min uppfattning. Man motsätter sig inte att förlägga landets depåverksamhet till en ort. I dag fungerar verksamheten vid de tre depåbiblioteken mindre bra, och många säger väl då att det beror på brist på pengar. Det kan jag till viss del instämma i, men jag måste också fråga mig hur mycket depåfunktionen i landet skall få kosta. Skall vi ha ett välutvecklat depåbibliotek eller skall vi ha tre? Vad blir skillnaden i service till landets bibliotek och låntagare? För mig som bor i landsorten är det viktigt att kunna låna den bok som jag längtar efter, men om den skickas från Malmö, Stockholm eller Umeå spelar faktiskt mindre roll. Herr talman! I betänkandet föreslås, som vi har hört, att ytterligare en miljon kronor skall tilldelas depåverksamheten, i jämförelse med förslaget i propositionen. Jag frågar mig: Räcker den miljonen till allt det som man vill? Vad kommer den att användas till? Är det för att täcka dyra lokalhyror vid depåbiblioteken i Stockholm och Malmö? Vilken utveckling har man egentligen tänkt sig? Herr talman! Vi socialdemokrater ser möjligheterna i ett väl fungerande depåbibliotek. Ett välutbyggt depåbibliotek skulle kunna bli en resurs för hela landet! Jag ser liksom de flesta remissinstanserna en effektivisering av verksamheten. Man skulle kunna säga att vi med propositionens förslag skulle få mer depå för mindre pengar! Vad händer med de pengar som då inbesparas? Jo, de öppnar möjligheten att inrätta en lånecentral för litteratur på invandrarspråk, och här finns verkligen ett behov att tillgodose. Det är orimligt, som vi har det i dag, att folkbiblioteken ute i landet skall kunna tillgodose framför allt de små språkliga minoritetsgrupperna med litteratur. En lånecentral behövs snarast för invandrarlitteraturen! Det talas i dag mycket om omprioriteringar inom den offentliga sektorn. Jag tycker att det förslag som ligger i propositionen är ett bra exempel på en sådan omprioritering. Vi skulle kunna få en effektiv depåverksamhet, och en lånecentral för litteratur på invandrarspråk skulle kunna bli verklighet, om riksdagen följer propositionens förslag. Vi socialdemokrater beklagar att en stor del av utskottets ledamöter inte har insett möjligheten att på detta sätt få mer reformer för pengarna. Sedan vill jag säga till Stina Gustavsson att jag liksom hon tycker att landets bokbussverksamhet är mycket angelägen. Men det är enligt min mening i första hand en kommunal skyldighet att ge kommuninvånarna denna service. Ett generellt bidrag, så som det föreslås i motionen, kan jag inte ställa mig bakom. När det gäller konsten i olika lokaler i vårt land tycker jag att det är viktigt att så många människor som möjligt kan ta del av kulturell verksamhet. Ett sätt att nå detta mål är att placera konst i byggnader som besöks eller genomströmmas av många människor. Därför kan jag inte dela de synpunkter som framförts av Lars Ahlmark. Jag anser, till skillnad från reservanterna, att statens medverkan till konstinköp till folkparker, Folkets hus, bygdegårdar och andra samlingslokaler är betydelsefull ur många synvinklar. Ett skäl är att konstförståelsen ökar, ett annat att lokala konstnärer kan erbjudas arbete. Herr talman! Dessa statliga bidrag kan i sanning öka intresset och förståelsen för bildkonst i vårt land. Det är viktigt att medverka till spridning av kulturen på bildkonstens område såväl som på alla andra områden inom den kulturella sektorn.

Herr talman! Även på moderat håll anser vi självklart att det är utmärkt att man har god konst i lokaler där det finns många människor. Men man kan reagera mot slumpmässigheten i valet av gynnade organisationer. Andra organisationer, som också har representanter för allmänheten i sina lokaler, blir inte delaktiga i stödet. Jag nämnde studieförbunden som ett mycket konkret exempel. Vi har från moderat sida sagt: Låt oss behålla den totala anslagsramen, men låt alla organisationer av denna typ själva göra sina satsningar! Jag är övertygad om att de som nu har en särskilt gynnad situation ändå skulle se till att ha god konst i sina lokaler. Då skulle man, för att använda Ingegerd Sahlströms egna ord, kunna få mer konst för pengarna.
Herr talman! Jag vet att denna diskussion pågått under tidigare år. Jag förstår också att man har haft skilda åsikter i denna fråga. Jag tycker det är viktigt att fastighetsägarorganisationerna har möjlighet att på detta sätt få ett stöd från staten. Det är viktigt att vi delar på statens kaka så att så många människor som möjligt skall kunna ta del av den kulturella verksamheten på bildkonstens område.

Herr talman! Jag vill också gärna ta upp depåbiblioteken. Få kulturinstitutioner om ens några andra offentliga institutioner har en så gammal och väl förankrad tradition hos svenska medborgare som folkbiblioteken. Ingen har ifrågasatt att man skall ha en jämlik tillgång till kvalificerad litteratur och information var man än bor i vårt land, även om biblioteket på hemorten inte skulle ha lyckats förvärva det man söker. Via länsbiblioteken kan lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå förse landets folkbibliotek med det mesta av det bästa som är värt att läsa. Vartefter utbildningsnivån stiger vill allt fler läsa litteratur också på främmande språk, och då förväntar sig också den som bor i en mindre kommun att få del av den samlade internationella bokutgivningen. Herr talman! Det kan vara värt att notera lånecentralernas insats för att avlasta universitetsbiblioteken, som har långt fler boklånare än bara studenter och forskare. Folkbiblioteken är i första hand primärkommunernas ansvarsområde, men av statens stöd till folkbiblioteksväsendet är anslaget till lånecentraler och depåbibliotek viktigast. Kraven på lånecentralerna har undan för undan drivits upp. Svårigheten att hela tiden öka servicegraden utan motsvarande resursökning har varit uppenbar. För något år sedan föreslog statens kulturråd att det problemet skulle bemötas med nedläggning och koncentration av fjärrlåneverksamheten till en enda ort. Riksdagens kloka kulturutskott insåg att detta snarare skulle försämra servicen till allmänheten, och riksdagen beslöt i stället att öka anslaget till lånecentralerna genom att omfördela det regionala biblioteksstödet. Bland boklånare och biblioteksfolk var detta ett mycket uppskattat beslut. I dag konstaterar kulturrådet att lånecentralerna är mycket effektiva. Vid varje lånecentral finns dessutom depåbibliotek. Deras värde som mottagare av den litteratur som folkbiblioteken av utrymmesskäl måste utmönstra kan inte överskattas. Var och en som försökt få fatt i en bok som är utgiven några år tillbaka i tiden vet hur omöjligt det är. Det som blir över efter bokrealisationerna går bokstavligt talat till papperskvarnarna. Med otillräckliga resurser är det med depåbiblioteken som det var med lånecentralerna: de fungerar givetvis inte så bra som personal och kunder skulle önska. Ingegerd Sahlström frågade om det spelade någon roll om hon fick sina fjärrlån från en enda central depå eller om de fanns på flera håll i landet. Visst spelar det roll! Det är mycket längre från Umeå till Halmstad än från Lund till Halmstad. Det är ju trevligt att få sina böcker någorlunda i tid. Återigen har statens kulturråd funnit lösningen: bunta ihop och lägg ner! Kulturutskottets majoritet delar dock inte heller nu den uppfattningen. Vi föreslår i stället att de tre depåbiblioteken skall finnas kvar och att anslaget till lånecentraler och depåbibliotek ökas ut med 1 milj.kr. Därmed bifalles också folkpartimotionen nr 273. Får depåbiblioteken kosta hur mycket som helst, frågar Ingegerd Sahlström. Det som Sverige hittills satsat på depåbibliotek och lånecentraler sammanlagt är bara hälften så mycket som lilla Danmark lägger på enbart depåbiblioteken. Danmark är till ytan mycket mindre än Sverige och har alltså kortare vägar att skicka böcker. Uppdelningen på tre depåbibliotek hindrar alls inte att man på något av biblioteken t.ex. kan specialisera sig på just invandrarlitteratur. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet nr 20 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Var man än bor i landet skall man ha möjlighet till god biblioteksservice, det är jag den första att instämma i. När det gäller lånecentralerna har man funnit en lösning på det som varit problem tidigare. Nu behåller man lånecentralerna i den utformning de har haft. Men som jag sade i mitt anförande tidigare är depåfunktionen något annorlunda. I det fallet har, som jag också sade, de flesta remissinstanser varit överens om att det går bra att ha depåbiblioteket på en ort i landet. Margareta Fogelberg talade väldigt väl om lånecentraler, och det är bra. Men jag talade också om möjligheten att utöka lånecentralerna med en verksamhet för litteratur till invandrare. Jag påpekade att de möjligheterna nu finns. Om man använde depåpengarna till en väl fungerande depå, skulle man få möjlighet att inrätta en lånecentral för litteratur till invandrare. Jag undrar nu hur man kommer att lösa frågan om invandrarnas litteratur med det förslag som föreligger i betänkandet. Jag tog exemplet med en bokutlåning från en depå ifrån min egen hemort i Halmstad. Men jag har ju inte räknat med att man skall rätta sig efter Halmstad när man beslutar i ärendet. Det finns post, och posten fungerar väl över hela landet. Böckerna kommer fram antingen man beställer dem från Umeå eller från Malmö.
Herr talman! Jag har hunnit få en viss erfarenhet av posten, som är ett serviceföretag. Det tar faktiskt längre tid för försändelser mellan Umeå och Halmstad än mellan Halmstad och Lund. Hur specialiseringen för invandrarbiblioteken skall ordnas får vara en uppgift för biblioteksorganisationen, eller varför inte det förträffliga statens kulturråd. Jag hoppas att man i någon utsträckning bryr sig om det beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman! Jag tycker att det senaste svaret är litet nonchalant sett till invandrarnas möjligheter. Det finns nämligen i propositionen ett förslag som ger möjlighet att starta en lånecentral för invandrarlitteratur.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 21 behandlar två områden — kulturmiljön och museiväsendet. Låt mig börja med kulturmiljön. Tre anslagspunkter är av särskilt intresse, nämligen vården av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, vården av kulturlandskap och fornlämningar samt insatser mot luftföroreningsoch försurningsskador. Beträffande vården av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har det alltid förvånat mig vilka disproportioner som föreligger mellan vad som satsas på nybebyggelse och vad vården av äldre, intressant bebyggelse anses värd. Enbart byggmomsen beräknad med den nya, högre procentsatsen ger statskassan en intäkt på 6,6 miljarder kronor. Mot det kan ställas regeringens förslag att till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skall gå mindre än 45 milj.kr. Det är en höjning med 6 milj.kr. inkl. den helt otillräckliga prisoch löneomräkningen. Realt torde förstärkningen stanna på ett par miljoner kronor. I reservation 1 förordar de borgerliga partierna och miljöpartiet en uppräkning med 3 milj.kr. utöver regeringens förslag. Jag yrkar bifall till reservationen. I sammanhanget vill jag erinra om att moderata samlingspartiet i bostadsutskottets betänkande 13 i år reserverat sig för att ramen för tilläggslån till kulturhistoriskt värdefulll bebyggelse ökas med 100 milj.kr. utöver regeringens förslag, vilket är 65 milj.kr. mer än riksdagens beslut. Stöd till vården av kulturlandskap och fornlämningar är en central statlig uppgift. Vikten av kontinuitet i satsningarna blir särskilt märkbar i tider av hög sysselsättning. Då dras de arbetsmarknadspolitiska insatser som kulturmiljövården delvis vilar på ner. Motsvarande höjningar på ordinarie anslag är betydligt svårare att åstadkomma. En viss flexibilitet finns naturligtvis. Men man kan utan överdrift säga att vården av kulturlandskap och fornlämningar — liksom vissa andra delar av kultursektorn — blivit alltför sårbar i konjunktursvängningarna. Propositionens uppräkning på denna punkt är den relativt största under anslaget, och vi har därför avstått från att reservera oss. Men jag vill uttrycka den förhoppningen att det blir en fortsatt uppräkning under nästa år. Vad gäller insatser mot luftföroreningsoch försurningsskador har riksantikvarieämbetet begärt en blygsam höjning på 3 milj.kr. De oerhörda behov som finns på det här området är alltför väl kända för att behöva beskrivas. Den som vill ha exempel kan nöja sig med att gå 100 meter till Rosenbad och konstatera hur balustradens reliefer håller på att försvinna. Men regeringen föreslår endast en uppräkning på nominellt plus 4 96, dvs. realt minus ca 6 70. De borgerliga partierna och miljöpartiet föreslår att begärda 3 milj.kr. skall beviljas. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5. I fråga om museerna innebär förslagen i årets budgetproposition att statens kulturråds inflytande kraftigt skall förstärkas, såväl över de centrala som över de regionala museerna. Kulturrådet blir i praktiken en sorts statens museiöverstyrelse. Detta är en utveckling stick i stäv med den moderata synen på hur kulturlivet i vårt land skall fungera. Enligt moderat uppfattning är det av omistligt värde att vi har ett stort antal centrala och regionala museer som arbetar under frihet och i nära inbördes samverkan. Att det redan mäktiga kulturrådet skall lägga sin tunga och styrande hand över allt detta avvisar vi bestämt. Glädjande nog har många motionärer från skilda partier reagerat kraftigt. Desto mer förvånande är det att den övriga oppositionen i utskottet jämkat sig över till i stort sett regeringens linje. Vi moderater står ensamma bakom de reservationer som hävdar museernas integritet och självständighet. Socialdemokratins misstro mot museiväsendet är av gammalt datum. Den positiva särbehandlingen av Riksutställningar och Arbetets museum är exempel som jag skall återkomma till. Tekniken för att stärka kulturrådets inflytande är olika för de centrala resp. de regionala museerna. Jag tar först upp behandlingen av de centrala. I budgetpropositionen har regeringen beräknat 10 milj.kr. för utveckling av centralmuseernas verksamhet. Det naturliga vore då att föra pengarna direkt till dessa museer. I stället tilldelas de kulturrådet. Avsikten är uppenbarligen att centralmuseerna skall stå med mössan i hand hos kulturrådet. Endast om detta i sin vishet godkänner projektens inriktning skall det bli några pengar. Det är en stötande ordning, dels därför att ledningarna för centralmuseerna är mer kompetenta än tjänstemännen på kulturrådet att avgöra vad som är ett fruktbart utvecklingsarbete, dels därför att regeringens modell kräver ett byråkratiskt dubbelarbete. Som alltför ofta går medel till administration i stället för till verksamhet. Från moderat sida vill vi att pengarna fördelas direkt till centralmuseerna. Därmed tillstyrker vi även motioner från folkpartister, centerpartister och miljöpartister. Dessutom vill vi vidga medelsramen till 18 milj.kr. så att statens historiska museer, statens konstmuseer, Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet får 3 milj.kr. var och de övriga centrala museerna 1 milj.kr. var. Jag yrkar bifall till reservationerna 16, 17 och 19. Så över till länsmuseerna. Där bygger, enligt regeringens förslag, kulturrådets styrfunktion på ett krav att länsmuseerna fortsättningsvis inlevererar verksamhetsprogram. De skall omfatta ställningstaganden till kulturmiljö miljö samt till museer och utställningar vården, naturoch miljöfrågorna, bildkonsten samt insatser för barn och ungdom. Villkor för ökat statsbidrag skall vara en genomtänkt verksamhetsplan med klara prioriteringar. Det bör vara möjligt att särskilt uppmärksamma museer som vill pröva nya arbetsformer eller ge sig in på nya verksamhetsfält. Den moderata kritiken gäller naturligtvis inte att länsmuseerna har en genomtänkt verksamhetsplanering däremot att, liksom i fråga om centralmuseerna, tjänstemän på kulturrådet skall sitta och överpröva det planeringsarbete länsmuseerna självfallet alltid gör. Den som dansar efter kulturrådets pipa blir belönad med nya grundbelopp — andra blir utan. Förtroendet för länsmuseerna med sina huvudmän i form av landsting, kommuner och ideella föreningar är tydligen inte särskilt stort. Länsmuseernas samarbetsråd har i en promemoria som överlämnats till kulturutskottet understrukit att man ser det som mycket viktigt att grundbeloppen inte öronmärks. Statsbidraget bör enligt samarbetsrådet ges till ett regionalt museums samlade verksamhet och vara relaterat till den lokala satsningens storlek. Jag citerar sista stycket i promemorian: ”Avslutningsvis vill således länsmuseernas samarbetsråd uttrycka sin oro för den principförändring beträffande villkoren för statens utbetalande av grundbelopp till landets länsmuseer som årets budgetproposition ger uttryck för. En statlig styrning av profileringen innebär med all sannolikhet att den regionala vitaliteten avtar. Och det är denna som har varit motorn i den lyckade ”Svenska modellen” på det kulturområde som de svenska regionala museerna representerar.” Mot bakgrund av detta bestämda ställningstagande från länsmuseernas sida är det föga överraskande att en rad motioner från samtliga oppositionspartier avstyrker det föreslagna kravet på ingivande av verksamhetsplaner. Liksom i fråga om de centrala museerna är det dock endast moderaterna som fullföljer motionärernas linje. Utskottsmajoriteten däremot slingrar sig fram till en ståndpunkt som i praktiken är densamma som regeringens. Det är därför endast vi moderater som yrkar bifall till oppositionens motioner på denna punkt. Vi anser att så länge det nuvarande bidragssystemet finns kvar skall grundbeloppen fördelas som hittills, dvs. med respekt för museernas kompetens, självständighet och förmåga till inbördes samverkan. Särskild hänsyn skall tas till de små museernas behov av nya grundbelopp. I ett längre perspektiv ser vi gärna en modell för statens stöd till det regionala kulturlivet som ger mottagarna ännu större frihet. Jag yrkar bifall till reservation 30. Sedan vill jag ta upp några frågor som berör enstaka museer eller verksamheter. Statens konstmuseer föreslås få totalt drygt 4 milj.kr. för utställningar och allmänkulturell verksamhet samt för underhåll och ökande av samlingarna och inköp av konst av nu levande svenska konstnärer. Det säger sig självt att den summa som kan gå till inköp av konst blir mycket obetydlig. En sådan restriktivitet i anslagsgivningen kan skapa luckor i samlingarna, som det blir omöjligt att senare fylla. Statens konstmuseer har begärt ytterli gare 4 milj.kr. för konstinköp. Vi moderater anser att man skall bevilja det beloppet. Jag yrkar bifall till reservation 15. När staten beviljar stöd till icke statliga museer brukar man ställa krav på att även museernas huvudmän skall bidra ekonomiskt. Det är mycket rimligt och något helt annat än den inblandning i verksamhetens utformning som jag tidigare har fördömt. Ett museum går dock fritt från alla krav på motprestationer och slipper helt ifrån konkurrensen från andra museer om statens knappa resurser. Det är Arbetets museum i Norrköping. Där har staten pumpat in 5 milj.kr. om året sedan 1985. I årets budget föreslås en höjning av anslaget med 64 9 till 8,2 milj.kr. Stiftelsen, där det ingår ekonomiska giganter som LO och KF, avser att 1991 öppna museet, som då tillförts 33,2 milj.kr. i statsbidrag, för allmänheten. Från stiftarna har det inte kommit något som helst driftsbidrag. Denna särbehandling måste få landets övriga museer att häpna. De sysslar ju för övrigt nästan alla på ett eller annat sätt med att skildra det svenska arbetslivet och dess historia. Från moderat sida har vi konsekvent sagt nej till detta anslag — så också i år. Jag yrkar bifall till reservationerna 21 och 24. Riksutställningar har också haft en gynnad tillvaro och kostar nu enligt regeringens förslag 25 milj.kr. Eftersom den sakliga kompetensen finns hos museerna själva hade det varit naturligt att lägga en större del av resurserna för exempelvis vandringsutställningar och pedagogiskt utvecklingsarbete hos museerna själva och inte hos Riksutställningar. När vi nu, om de moderata förslagen vinner bifall, beslutar om att förstärka de centrala museernas medel för utvecklingsarbete med 18 milj.kr. — 8 milj.kr. mer än regeringen har föreslagit — och dessutom i enighet tillför de regionala museerna 50 grundbelopp över regeringens förslag, bör dessa museer kunna ta över en del av Riksutställningars nuvarande arbetsuppgifter. Vi föreslår därför att anslaget till Riksutställningar begränsas med 5 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservation 33. Sammantaget innebär de moderata förslagen på museiområdet en förstärkning av den verksamhet som bygger på kunskap och utvecklingsvilja hos de centrala och regionala museerna. Det sker på bekostnad av vad vi i vår partimotion har kallat för kulturens mellanhänder, som exempelvis kulturrådet och Riksutställningar.

Herr talman! I detta betänkande behandlar vi kulturmiljövård och museer. Vid föregående riksmöte fick kulturmiljövården genom den samlade oppositionens försorg ett stort påslag utöver vad regeringen hade föreslagit. Det rörde sig om 16 miljoner. I årets budgetproposition har anslaget ytterligare utökats. Det är i linje med vad utskottet uttalade vid förra riksmötet. Behoven är mycket stora ute i landet, och vården har varit eftersatt under många år. Nu måste det ges möjlighet att t.ex. restaurera Visby ringmur, som hotas av fullständig söndervittring. Folkpartiet anser att regeringens förslag ändå inte är tillräckliga och har i reservation 1 tillsammans med övriga oppo miljö samt till museer och utställningar sitionspartier, förutom vpk, föreslagit ett påslag på 3 miljoner till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vi tycker att det är bra att kulturministern vill göra våra kulturminnen levande och spännande genom att satsa medel på vissa besöksmål för turismen, men det får inte innebära att den egentliga byggnadsvården blir eftersatt. Folkpartiet står också bakom reservation 2 tillsammans med centern, moderaterna och miljöpartiet för att ytterligare 3 miljoner skall tillföras insatserna mot luftföroreningsoch försurningsskador. Det är således samma summa som riksantikvarieämbetet hade begärt. Våra centrala museer har påtalat de tunga kostnaderna för bevakningen av samlingarna. Kulturministern har tillstyrkt att 10 miljoner skall fördelas för detta ändamål. Museerna rekommenderas därefter att låta besökarna få stå för eventuella merkostnader. En översyn pågår nu när det gäller dessa frågor. Under maj månad skall en redovisning föreligga. Oppositionspartierna har enats om att regeringen måste återkomma till riksdagen med förslag på hur bevakningsfrågorna skall lösas utan att museernas möjligheter att vara levande museer äventyras. Socialdemokraterna har reserverat sig mot att riksdagen gör detta uttalande. Herr talman! Folkpartiet stöder förslaget i budgetpropositionen vad gäller Nordiska museets möjligheter att bygga upp och utveckla sin uppgift som ansvarsmuseum och tillstyrker de extra medlen. Inom Nordiska museets stiftelse finns den självständiga enheten Julita gård. På Julita gård bevaras äldre kulturväxter och lantraser. Bl.a. är fruktträdgården Nordiska genbankens klonarkiv för skyddsvärda äldre lokala sorter av äpplen och päron. Det är glädjande att en sexpartimotion som gäller medel till en naturvetartjänst på 350 000 vid Julita gård stöds av ett enigt utskott. När det gäller de centrala museernas utvecklingsmöjligheter tillstyrker folkpartiet de extra medlen till utställningsverksamhet och projekt. I motioner och i tidigare anförande i dag av Jan-Erik Wikström har folkpartiet dock påpekat att det inte är kulturrådet som skall styra museernas verksamhet. Vår inställning i det här fallet kan ingen ifrågasätta. Av praktiska skäl tillstyrker vi att kulturrådet fördelar dessa nya medel för nästa budgetår, men vi förutsätter att kulturrådet och de centrala museerna tillsammans prövar fördelningsordningen för kommande år. Jag vill också under anslaget Bidrag till vissa museer yrka bifall till reservation 22, där det föreslås att Arbetets museum skall tilldelas 5,2 milj.kr., vilket innebär en uppräkning med 200 000 kr. Under samma anslag reserverar sig folkpartiet tillsammans med miljöpartiet för att det unika konstmuseet Arkiv för dekorativ konst i Lund skall få del av statliga medel. Arkivet för dekorativ konst är numera ett museum, och det enda i Sverige för offentlig konst omfattande fotografier och skisser. Samlingen inom detta område är störst i världen med ungefär 20000 nummer. Museet är en egen institution vid Lunds universitet. Finansieringen sker genom bidrag från universitetet och en mindre andel från Malmöhus läns landsting. Men vi tycker i folkpartiets partimotion och i reservation 23 att regeringen bör pröva formerna för ett statligt stöd till museet. I avvaktan på detta föreslår vi att museet tilldelas 500000 kr. för kommande budgetår. Herr talman! Det är välkommet att regeringen nu är beredd att satsa nya grundbelopp på länsmuseerna. I propositionen föreslås 50 sådana för 1990/91. Ett enigt utskott föreslår att ytterligare 50 grundbelopp skall tilldelas från den 1 januari 1991. Riksdagen tar inte ställning till fördelningen av samtliga dessa grundbelopp, men det ges nu vidgade möjligheter för kulturrådet att ta hänsyn till museernas och motionärernas önskemål vad gäller ökade resurser. Utskottet har i alla fall enats om att särskilt nämna Fredriksdals friluftsmuseum, som inte tidigare fått några statliga medel. I flera motioner, bl.a. från folkpartiet, har man genom åren försökt framhålla behovet av stöd till Fredriksdals friluftsmuseum, som ingår i Helsingborgs museum. Kulturutskottet besökte museet i höstas vid sin resa i Skåne och kunde åter konstatera att museet är en stor tillgång för landet på flera olika sätt. Utskottet vill alltså ge regeringen till känna att kulturrådet bör beakta Fredriksdals friluftsmuseum då de regionala medlen skall fördelas till Malmöhus län. Jag vill också i detta sammanhang peka på folkpartiets förslag att kulturrådet skall uppmärksamma Göteborgs museer och speciellt Etnografiska museets behov. Vi föreslår i vår motion 20 grundbelopp till Göteborgs museer. När det i övrigt gäller fördelningen av grundbeloppen har det i betänkandet Kultur i hela landet formulerats krav på verksamhetsprogram med preciserade mål. Det vore mycket olyckligt om regeringens förslag skulle innebära att kulturrådet skall få centraldirigera museernas verksamhet. Redan har man på olika håll i landet uppfattat signalerna som en omyndigförklaring av de regionala institutionerna. Statens uppgift måste vara att stimulera, inte att styra. Däremot ifrågasätter vi inte att någon form av underlag tas fram inför diskussioner om resurstilldelning för museernas framtida verksamhet och utveckling. Det kan ju behövas i kontakterna med kulturrådet och riksantikvarieämbetet och mellan museerna. Men ett sådant underlag skall präglas av de egna förutsättningarna och inte innebära att museiverksamheten riskerar att bli likriktad. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer och följdreservationer som folkpartiet står bakom, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förra året tvingades s-gruppen i utskottet reservera sig mot att övriga partier enades om att höja anslaget till Vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det rörde sig den gången om 16 milj.kr. mer än vad regeringen ville öka anslaget med. Vis av skadan räknar regeringen upp nämnda anslag med 5 milj.kr. Det är bra men otillräckligt. Objekt för åtgärder står i kö för att komma i fråga; härom är de borgerliga partierna och miljöpartiet ense. Vi önskar att anslaget räknas upp med 3 milj.kr. mer än enligt regeringens förslag. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Regeringen vågar inte heller tillämpa sitt handlingsprogram från 1987/88 mot luftföroreningar och försurning, och anslaget till detta får inte någon reell förstärkning. Först nästa budgetår tänker man börja ta itu med det växande problemet med det nedvittrande av byggnadsdelar, statyer och andra föremål som vi blivit varse de senaste åren. Samma fyra partier som tidigare nämnts vill anvisa 3 milj.kr. mer än regeringen redan nästa budgetår. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Vi vill vidare bidra till en förstärkning av utställningsverksamheten vid Nordiska museet. Nordiska museet har varit föremål för en ekonomisk rekonstruktion. En svårlöst kris i den interna ekonomin har mer eller mindre lamslagit den utåtriktade verksamheten under viss tid. När nu ekonomin nollställts är det absolut nödvändigt att ett bidrag anvisas för att museet skall kunna komma i gång med utställningsverksamhet som kan dra publiken till museets nya utställningsprojekt, vilkas antal inte är litet och vilka säkerligen kommer att vara intressanta.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 Det har dock en viktig uppgift när det gäller att stimulera till debatt om den fysiska miljön och förhoppningsvis öka kunskapen om miljövänligt s.k. ekologiskt byggande. Museet lever emellertid under knapphetens stjärna. Museet är som sagt litet, men naggande gott och har intressanta utvecklingsplaner för framtiden, enligt vilka museet bör kunna byggas ut. Vi anser att regeringen skall uppmuntra dessa planer. För att museet skall kunna genomföra sin verksamhet på ett rimligt sätt behövs också mer pengar. Jag yrkar bifall till reservationerna 10 och 11. I reservation 12 framhåller vi att stöd bör garanteras för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg genom ett bidrag om 1,5 milj.kr. för ändamålet, eventuellt också med bidrag från överskott från Vasamuseet. Jag yrkar bifall till reservation 12. Vi i miljöpartiet de gröna är liksom folkpartiet också beredda att ge stöd med en halv miljon kronor åt Konstmuseet Arkiv för dekorativ konst i Lund, en skapelse av konstprofessor Ragnar Josephson som möjliggör en inblick i hur ett konstverk kommer till i konstnärens verkstad. miljö samt till museer och utställningar Jag yrkar bifall till reservation 23. Jag yrkar slutligen bifall till reservation 29 till förmån för 38 särskilda tillläggsbelopp som skulle göra det möjligt för ett antal museer att inrätta ett antal naturvårdstjänster. Vidare vill vi att riksdagen skulle anvisa medel till 25 sådana tilläggsbelopp avsedda för friluftsverksamhet främst vid Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg, och i Gamla Linköping. Jag vill understryka vad Lola Björkquist framhöll om Fredriksdals friluftsmuseum. Det fick ett ganska gott stöd i fjol, och jag hoppas att stödet blir minst lika bra denna gång. Slutligen yrkar jag bifall också till de övriga reservationer som miljöpartiet står bakom.

Herr talman! I det här betänkandet föreslås glädjande nog en rad förstärkningar av resurserna, och jag skulle vilja nämna några av dem. Till riksantikvarieämbetets kulturmiljövård plussar man på 11 milj.kr., fördelade på vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, på vård av kulturlandskap samt på information och utveckling. Vidare tilldelas ytterligare medel till de centrala museernas bevakningskostnader. För utveckling av de centrala museernas verksamhet inrättas ett nytt anslag om 10 milj.kr. Arbetets museum tillförs ytterligare 3 milj.kr. och Dansmuseet 2 milj.kr. Nordiska museets resurser förstärks väsentligt, i första hand för att museet skall kunna komma till rätta med sina ekonomiska problem. Härtill kommer den tjänst på Julita gård och museer som flera talare har berört. Under den tid som statliga grundbelopp utbetalats till de regionala museerna, alltså från mitten av 70-talet och fram till nu, har det tillkommit totalt drygt 500 grundbelopp. Regeringen föreslår nu i budgetpropositionen en fortsatt utbyggnad, så att det totala antalet grundbelopp ökar med 225 på två år. När länsmuseernas samarbetsråd besökte oss i utskottet framhöll dess representanter att detta var en historisk händelse. Ökningen i år föreslås, som några talare framhållit, i regeringens proposition nu bli 50 grundbelopp. Därtill kommer utöver regeringens förslag 50 grundbelopp den 1 januari 1991. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter utom under mom. 10, där jag föreslår att riksdagen följer förslaget i reservation 7. Det handlar om kostnader för bevakning av de centrala museerna. Samtliga övriga reservationer yrkar jag avslag på. Som vanligt karakteriseras motionskraven i utskottet av en ganska stor turbulens. Vad som var högsta klokskap i januari visar sig redan i april vara mindre klokt. Detta gäller speciellt på kulturmiljöområdet. Det här skapar en hel del arbete och funderingar och gör också att kulturutskottet är ett spännande utskott. I det här betänkandet har vårt arbete och våra funderingar alltså resulterat bl.a. i att samtliga partier har enats om att länsmuseerna under det kommande budgetåret bör tillföras 50 fler grundbelopp än vad regeringen föreslagit. Vi har också i största enighet funnit att det nu är dags att stödja Fredriksdals friluftsmuseum. Vidare har alla partier med undantag av moderaterna kommit överens om vissa principer i anslutning till ett förslag i budgetpropositionen om grunderna för fördelning av grundbeloppen. Vi säger, liksom för övrigt också utbildningsministern, att staten skall stimulera kulturverksamhet i landet utan att styra den. Vi anser att berörda parter skall samråda för att få fram ett förslag om hur resursfördelningen skall skötas nästa budgetår. Vad vi vill få till stånd är alltså ett förslag till större inflytande för museerna. Vi är också överens om att det är viktigt att ta hänsyn till det regionala ansvarstagandet, till utvecklingen av barnoch ungdomsverksamheten och till de minsta museernas behov. Men vi uttalar samtidigt att det finns museer som redan gjort stora satsningar, och det bör enligt vår gemensamma uppfattning inte utgöra något hinder för dem vid bedömningen. Jag vill också kommentera ett par punkter som vi inte lyckats komma överens om. Det gäller, som jag tidigare nämnde, museernas bevakningskostnader, där vi har reserverat oss. Kulturrådet har fått i uppdrag att se över museernas avtal med anledning av att bevakningskostnaderna under de senaste åren har stigit onormalt mycket. Vi är väl alla på det klara med att det viktigaste är att museerna i fortsättningen har en tillräckligt bra och tillförlitlig bevakning. Det som vi motsätter oss inom den socialdemokratiska gruppen är att majoriteten förutsätter att denna bevakning ovillkorligen måste upprätthållas på oförändrad nivå. Det anser vi att vi kan ha en uppfattning om först sedan vi har sett resultatet av översynen. Anslaget till Arbetets museum brukar bara moderata samlingspartiet reservera sig mot. Men i år ansluter sig både centern och folkpartiet, även om de går emot endast den resursförstärkning som föreslagits, medan moderaterna som vanligt vill pruta bort hela anslaget. Vi har diskuterat detta museum så många gånger tidigare, och vi lär väl aldrig komma fram till samma ståndpunkt. Vi socialdemokrater anser som bekant att arbetet behöver ett museum på samma sätt som vi har valt att dokumentera högreståndsmiljön och det gamla bondesamhället. Jag vill ändå ta tillfället i akt för att berätta att huset — Strykjärnet i Norrköping — numera ägs av stiftarna LO och KF. Projekteringen av ombyggnationen är klar, och bygglov kommer att ges när som helst. Det har även fattats beslut om finansieringen av ombyggnaden. I år kan jag därför lugnt konstatera att stiftarna tar på sig ett stort ansvar, och de går också in med mycket pengar. Byggtiden kommer att bli sex till åtta månader, och museet kan alltså öppnas under någon av höstmånaderna 1991. Det sker med en utställning som heter Arbetet och sinnena — om kroppens och själens förvandlingar i arbetet. Där kommer arbetsskador, arbetsmiljö och arbetets glädje att skildras med olika konstnärliga medel. Jag tror att jag vågar lova att ni alla är välkomna till Strykjärnet trots alla års motstånd. Om ni kommer dit någon gång, så vill jag rekommendera er att ta er upp på plan 7, som någon kallar sjunde himlen. Eva Persson, som är producent och konstnärlig ledare, har sagt följande om plan 7: Det rummet är en skog av trädpelare, det har fönster i taket och liknar inget annat i huset. miljö samt till museer och utställningar Rummet på plan 7 invigs med en stor fotoutställning som heter Arbetets värld. Den förmedlar arbetets skiftande verkligheter och villkor. Jag tror också att jag kan utlova en upplevelse av ovanligt slag för dem som tar sig till Arbetets museum. I sin kulturpolitiska motion skriver moderaterna att socialdemokraterna slits mellan ambitionen att göra den seriösa kulturen tillgänglig för alla och att skapa en särskild kultur för s.k. underprivilegierade grupper. Moderaterna tycker att vi ägnar oss för mycket åt det andra ledet i denna ambition och att vi misslyckas. Man måste tolka det som att moderaterna anbefaller att den seriösa kulturen skall göras tillgänglig. Okej, säger jag, det är precis vad även vi vill, t.ex. med Arbetets museum. Vi vill t.o.m. göra arbetets kultur tillgänglig även för moderater. Jag vill kortfattat kommentera det som Lars Ahlmark sade i sitt inledningsanförande om museerna och kulturrådet. Han påstod att vi var på väg att göra kulturrådet till statens museiöverstyrelse. Jag accepterar inte den beskrivningen. Centralmuseerna behöver inte heller stå med mössan i hand hos kulturrådet. Men om man delar upp 10 miljoner på elva centralmuseer, tror jag att de används mindre effektivt. Dessutom tror faktiskt vi socialdemokrater att det är ganska nyttigt med både samverkan och samarbete. Jag tycker inte att det vore bättre om moderaterna fick styra hur dessa pengar skall fördelas än att kulturrådet får ha ett finger med i spelet. När det gäller verksamhetsprogrammen och länsmuseerna tycker jag att Lars Ahlmark skall läsa vad kulturutskottet skriver om dessa program. Och som jag sade tidigare förväntar vi oss att vi skall finna former för hur museernas inflytande skall bli bättre. I detta avseende har vi tagit intryck av vad man från länsmuseernas samarbetsråd sade när man besökte oss. Beträffande det som har sagts om att det inte ställs några krav på Arbetets museum kan jag tala om att Arbetets museum kommer att få samma konstruktion i fråga om styrelse och ansvar som Tekniska museet. Jag vill göra ytterligare en kommentar, och den gäller Kaj Nilssons anförande. När man lyssnar på honom frestas man faktiskt att göra följande kommentar: Hur skulle det ha gått med denna nation om inte miljöpartiet och Kaj Nilsson hade kommit in i riksdagen? Bl.a skulle tydligen ingen ha observerat Arkitekturmuseet. Nu är vi några som har varit där, men enligt Kaj Nilsson har vi alltså inte observerat var vi var någonstans. Avslutningsvis vill jag upprepa ungefär vad jag sade i förra årets debatt, nämligen att kulturmiljön och museerna är två av de mest spännande delarna på kulturområdet. Det finns så mycket utveckling på gång på en rad områden, och det finns så många ännu oprövade möjligheter. Det finns ett stort engagemang både bland organisationer och hos enskilda som bör tas till vara och uppmuntras. För att återvända till moderaternas beskrivning av oss socialdemokrater som några som ägnar sig åt kultur för underprivilegierade grupper kan jag tycka att det inte är någon dålig ambition, eftersom det på kulturens område alltför länge har varit fråga om att ta från alla och ge till några få utvalda. Jag tror att både kulturmiljövården och museerna har mycket att bidra med när det gäller såväl att nå nya grupper som att utveckla kontakterna med barn och ungdomar.

Herr talman! Detta betänkande präglas mycket av förtroende. Socialdemokraterna har tydligen ett obegränsat förtroende för Arbetets museum, som under en rad år har fått så stora driftsbidrag från staten att museet inte ens har kunnat göra av med pengarna utan byggt upp ett eget litet kapital, medan stiftarna inte alls har bidragit. I vad mån fastighetsförvärvet kommer att innebära att man de facto bidrar, får vi se i framtiden. Det kan även komma att utbetalas en hyra som staten förmodligen i så fall får finansiera, och på det sättet blir inte heller det egentligen fråga om något bidrag. Detta kan ställas i relation till den brist på förtroende som det innebär att inte ens våra centrala museer, inte ens våra ansvarsmuseer, själva skall få en slant att disponera för utvecklingsarbete, utan de skall gå till statens kulturråd för att redovisa projekt, diskutera och hemställa, och naturligtvis i ett stort antal fall rimligen få avslag på sina idéer. Det här tycker jag innebär att regeringen och socialdemokraterna utfärdar ett underbetyg till centralmuseerna, och detta är helt oacceptabelt. När det gäller den regionala verksamheten har man med en annan metod, men på motsvarande sätt, velat föra över inflytandet från ledningarna i de olika museerna till statens kulturråd. Även detta innebär en brist på förtroende som vi från moderat sida anser är oacceptabel. Jag hoppas att detta inte är ett uttryck för en ny politisk strategi från regeringens sida då det gäller museiväsendet.
Herr talman! När det gäller Arkitekturmuseet förstår jag inte varför Sylvia Pettersson reagerar som hon gör. Detta museum är litet i sinnevärlden, och det behöver faktiskt hjälp. Att jag framhöll detta berodde naturligtvis på att jag anser att insatser skall göras. Det finns ju en budget på litet över 400 000 kr. som kraftfullt skulle hjälpa verksamheten. Museet är mycket beroende av dessa pengar. Det har också utarbetats en mycket omfattande plan för framtiden när det gäller den vidare utbyggnaden. Den planen tycker jag att regeringen skall ta tag i ordentligt. Jag begär inte mer. Jag tycker därför inte att jag har framhävt att det bara skulle vara jag som har upptäckt dessa saker.
Herr talman! Lars Ahlmark, vi litar på Arbetets museum, och vi litar på stiftarna, eftersom vi känner till deras ambitioner. Vi har även förtroende för de centrala museerna. Det tror jag framgår om man läser hur vi har uttryckt oss när det gäller dessa utvecklingsresurser. Dessutom har vi förtroende för kulturrådet. Redan för tre år sedan fick kulturrådet 5 milj.kr. i utvecklingsresurser i samband med att museipropositionen behandlades. Beträffande dessa 5 miljoner har kulturrådet samarbetat med ansvarsmuseerna när det gäller flera stora mycket fina projekt. Och detta samarbete har gått alldeles utmärkt. Jag är alldeles övertygad om att det kommer att gå bra med de här utvecklingsresurserna. Dessutom vill jag bara tillägga att det när det gäller utvecklingsmedel är bra om man inte låser dem, utan att man kan använda dem litet flexibelt. Eftersom det här skall bli en årlig resurs, som det står i budgetpropositionen, är det bra om man kan hitta lyckade former.
Herr talman! Sylvia Pettersson talade om de underprivilegierade som man enligt hennes önskan borde gynna. Vi moderater delar helt den uppfattningen, förutsatt att man når de i egentlig mening underprivilegierade. Däremot reagerar vi när det gäller Arbetets museum. Här blir det underprivilegierade LO med sina miljardtillgångar och det underprivilegierade Kooperativa förbundet med sin miljardomsättning i praktiken gynnad part.
Herr talman! Jag tycker att Lars Ahlmark skall lära sig att skilja på det välbärgade LO och LO-medlemmarna, för det är ju för deras räkning som vi vill ge stöd åt Arbetets museum.

Herr talman! Det betänkande som föreligger från försvarsutskottet har lämnats i anledning av proposition 100 och kommer naturligt nog att hamna i skuggan av det kommittéarbete som pågår om försvaret och som avser försvarets långsiktiga inriktning. Vi moderater har gjort en sådan ärendeuppdelning att Ivar Virgin om en stund kommer att redogöra för moderaternas syn på de frågor som mera konkret behandlas i utskottsbetänkandet, medan jag själv avser att om möjligt något mera övergripande föra fram moderata synpunkter som undanförts från betänkandet just av det skälet att de kommer att vara föremål för kommitténs överväganden. Likväl finns det i gränsområdet mellan vad som behandlas och ej behandlas i betänkandet några frågor som har gett anledning till reservationer men som ändå kommer att återfinnas på kommitténs ärendelista. Följaktligen kanske min nyss gjorda principiella uppdelning inte blir så strikt. Jag vill föra till torgs i första hand några frågor som finns i denna gränszon, och det gäller det principiella ställningstagande som riksdagen gjorde beträffande arméorganisationen strax före jul. Det var vårt yrkande, som vi har upprepat under våren, att det i Sverige behövs en arméorganisation som rymmer 21 brigader och att dessa med allra största fördel kan utbildas vid vad vi kallar enbrigadsförband. Det betyder i praktiken att decemberbeslutet att lägga ned förbanden i Örebro, Växjö och Uddevalla rent av skall rivas upp i avvaktan på försvarskommitténs slutliga ställningstagande. Vi anser att den likaledes i december beslutade nedgången i brigadantal från 29 till 21 i sig är utomordentligt kraftig och att en ytterligare reducering, som då och då kan skönjas i debatten, inte kan ske annat än till priset av en starkt försvagad försvarskraft. Mot denna bakgrund skall vårt principiella ställningstagande till förmån för 21 brigader ses. Härtill skall läggas att vi anser det helt orimligt att i början av ett kommittéarbete gripa in i fredsorganisationen och därefter ta sig an säkerhetspolitik och krigsorganisation. Den omstrukturering av arméns grundorganisation som riksdagsbeslutet i december innebar utgjorde — oberoende av vad jag nyss sagt om de tre brigadproducerande regementena — en ytterligare stark påfrestning på arméns ekonomi. Detta har enligt vårt förmenande inte beaktats i regeringens proposition. Om inte medel tillförs för detta, kommer under en femårsperiod omorganisationen att ytterligare urholka de redan underförsörjda anslagen för i första hand repetitionsutbildning och sådana angelägenheter som materielanskaffning för i storleksordningen uppemot 1 miljard kronor. Försvarskommitténs delbetänkande om säkerhetspolitiken, betecknande betitlat Svensk säkerhetspolitik i en föränderlig värld, belyser väl de förväntningar som en hel värld ställer på avspänningspolitiken i Europa. Lika väl framkommer svårigheterna med att än så länge kunna dra långsiktiga och säkra slutsatser av det inträffade. Härav följer att Sverige under lång tid framöver måste ha ett starkt försvar, inte minst för att ge innehåll åt den svenska neutralitetspolitiken och den fasthet som vi anser nödvändig. Jag vet att det finns många människor i vårt land som redan nu fullt ut har intecknat nedrustningsoch avspänningspolitiken, som om stora konkreta framsteg hade nåtts, och då naturligt nog menar att också Sverige måste krympa försvarskostymen. Det finns två väsentliga faktorer som då inte är beaktade. För det första är ytterst få konkreta beslut fattade i de egentliga nedrustningsförhandlingarna som på ett avgörande sätt förändrar Sveriges säkerhetspolitiska situation. Sannolikheten för ett storkrig har säkerligen minskat, medan osäkerheten beträffande konflikter och störningar av olika slag alltjämt är stor eller kanske rent av har ökat. För det andra kan man inte bortse från den minskning av försvarsanslagens andel av BNP som ägt rum under en 25-årsperiod. Detta har skett i vårt land under en tid då länder omkring oss såväl kvantitativt som kvalitativt har ökat sin försvarskraft. Om nedskärningar nu kommer till stånd i andra länder — vilket är troligt — sker detta från den väsentligt höjda nivå som de har uppnått under den tid Sverige i fast penningvärde har låtit försvarskostnaderna reduceras med ca 40 96, allt i förhållande till BNP. Detta måste vägas in då man diskuterar möjligheterna för vårt land att minska eller låta försvarsanslagen ligga oförändrade. Moderata samlingspartiet anser att försvarsanslagen måste förstärkas vid nästa försvarsbeslut. Jag vill nämna en fråga som kanske är av mindre principiell än praktisk betydelse. Det är den fråga som under den senaste försvarskrisens uppsegling för två tre år sedan spelade stor roll i debatten, nämligen frågan om kompensationssystemets utformning. Den svenska ekonomin företer fortfarande inga som helst tecken på stabilitet, varför frågan om just kompensationssystemet alltjämt har hög aktualitet. Försvarskommittén delar denna uppfattning och har gett en arbetsgrupp i uppdrag att göra fördjupade studier kring detta. Enligt min mening finns det delar av försvarets kostnader som är så olika andra att de inte med fördel bör ingå i samma priskompensationssystem. Jag tänker naturligtvis på utvecklingskostnader för nya vapensystem. All erfarenhet visar att kostnader för ganska normal varuoch tjänsteproduktion med rimlig säkerhet låter sig beräknas och åsättas ett index. Långt större osäkerhet vidlåder beräknade kostnader på utvecklingssidan. Kostnader för utveckling av nya system borde rimligen åsättas ett eget index, kallat utvecklingskostnadsindex eller insatskostnadsindex. Utveckling som förtjänar namnet kan knappast någon gång vara så okomplicerad att dess ekonomiska vidd redan i förberedande skede helt kan förutses. Detta bör beaktas i det fortsatta kommittéarbetet. Oberoende av vilken ekonomisk nivå som förordas av försvarskommittén kommer ekonomin under alla omständigheter att vara så snäv att kravet på ett ekonomiskt priskompensationssystem även i fortsättningen blir utomordentligt stort. Till sist vill jag, herr talman, nämna ytterligare en liten detalj, som dock har stor betydelse för berörda förband och värnpliktiga. Det gäller vissa värnpliktigas resekostnader. Dessa omfattas naturligt nog också, som bekant, av det lokala kostnadsansvaret. Genom att vissa Norrlandsförband i mycket stor utsträckning rekryteras bland värnpliktiga från Västsverige och Mälardalen kommer dessa förbands resekostnader i enstaka fall att stå i helt orimlig proportion till förbandets andra kostnader. Denna kostnadsorimlig het medför att relativt sträng återhållsamhet med resekostnadsmedel är nödvändig från förbandschefernas sida, vilket i sin tur medför att t.ex. veckovis återkommande flygtransporter inte alltid kan komma i fråga. Enligt min mening skulle denna resekostnadsobalans mellan olika förband kunna korrigeras någorlunda enkelt genom en central pott för att utjämna resekostnaderna mellan förband med högre resp. lägre resekostnader. Jag anser att de värnpliktiga med viss rätt kan kräva att deras utbildningsort så långt det sig göra låter görs neutral vad avser den tid som resor mellan hemmet och utbildningsorten kräver. Detta är en enkel åtgärd, det är en intressant värnpliktsfråga, och jag tycker att man med någorlunda enkla medel skulle kunna lösa det problemet. Herr talman! Som jag inledningsvis aviserade har jag nu fört till torgs några synpunkter som inte är direkt kopplade till utskottets betänkande. Det kommer senare att belysas av Ivar Virgin.